Fru talman! Tack, utrikesministern, för en ambitiös redogörelse av de insatser som Sverige gör för jämställdhetsarbete ute i världen. Jag betvivlar absolut inte Sveriges och utrikesministerns ambition att på olika nivåer och genom olika mekanismer bedriva arbete för kvinnors rättigheter i FN och EU och via bistånd och våra ambassadörer ute i världen. Men jag frågade i min interpellation om en kommission som skulle kartlägga länder som till exempel sitter i FN - många av dem är FN-stater som själva har skrivit under FN:s deklaration. De bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Jag vet att några länder, till exempel Sudan, Iran, Sydsudan och Somalia, inte har skrivit under Cedaw, men många andra länder har gjort det. Saudiarabien sitter till och med - eller har suttit - i FN:s råd för mänskliga rättigheter och har varit ett av de länder som suttit som sammankallande. Det är förfärligt att det i dessa länder också förekommer könsapartheid i lagstiftningen. Enligt Unicef handlar det om 12 miljoner barnäktenskap varje år, och antalet kommer att öka - mörkertalet är stort. Barn under 18 år gifts bort. Det finns 650 miljoner kvinnor under 18 år som har gifts bort. I Pakistan, Afghanistan, Jemen och många andra länder finns många fall där 8-, 9 och 13-åringar har förblött och dött under den så kallade bröllopsnatten, men jag väljer att kalla det våldtäktsnatten. De här länderna ska bestraffas. Det måste finnas någon straffmekanism. Tyvärr har det inte räckt med vare sig Cedaw eller andra mekanismer som man har för att granska om medlemsländernas lagstiftningar följer de internationella rekommendationerna när det gäller mänskliga rättigheter, hbtq, kvinnors rättigheter och rätten till abort. I och för sig är till och med USA ett av de länder som inte skrivit under Cedaw, till exempel, så det är inte bara Saudiarabien. Tyvärr är det i dag många repressiva män och stater som står i vägen för fred och säkerhet och kvinnors och barns rättigheter. Jag menar att länder som Sverige, som är ett feministiskt land, och andra likasinnade, demokratiska länder borde våga säga: Det här är inte rätt. Det här har vi försökt, men det måste finnas andra mekanismer för att utreda. Könsapartheidregimer ska inte sitta på samma villkor i organisationer i det internationella samfundet. Unicef beräknar att det kommer att bli nästan 500 miljoner barnäktenskap - för att inte tala om de hundramiljontals flickor som könsstympas i många av de här länderna. Man blir så upprörd över att detta sker.

Fru talman! Tack, utrikesministern! Jag sa inte att de här länderna inte ska sitta i kontrollmekanismerna i MR-rådet, FN och så vidare, utan jag sa att de inte ska sitta där på samma villkor. De ska visst sitta där, men de ska få kritik tills de har ändrat sin egen lagstiftning. Sverige med flera likasinnade länder ska inte sitta tillsammans med Saudiarabien och en rad andra könsapartheidländer och tro att de kommer att lyssna på oss. De lyssnar inte ens på sitt eget folk. De mördar, de avrättar och de våldtar i fängelserna. Ett av de länder som Sverige och EU stöder, och som också är kandidat till att bli ett av EU:s medlemsländer, är Turkiet. Erdogan kom med ett förslag om att offret för en våldtäktsman, som har begått brott mot ett barn, ska giftas bort med våldtäktsmannen. Det är på grund av coronakrisen som den här debatten har lagts ned. Den har tidigare varit väldigt het, och det har varit många demonstrationer. Så här är det i många av de länder som vi har tilltro till. Det är inte länderna som det är fel på, utan det är de repressiva regimerna. Det är massor av män som sitter där och bestämmer och fullständigt struntar i vår feministiska agenda. Jag vill att Sverige ska vara ännu mer progressivt i de här frågorna. Jag har själv varit i många länder, särskilt i Latinamerika, och träffat ambassadörer, och man driver verkligen en feministisk utrikespolitik, vilket är glädjande. Men det är viktigt att de här frågorna lyfts högre upp i till exempel EU. Om fler EU-länder än Sverige i FN strävar efter samma mål kommer säkerligen något positivt att ske, åtminstone i de här länderna. Varför ska de vara med på samma villkor och ha samma rätt att rösta som vi i de här frågorna? De gör ingenting. De har inte ens implementerat Cedaw. Beijing Platform for Action fyller 25 år i år. Det är ett väldigt viktigt år för jämställdheten både i Sverige och i andra delar av världen. Vi måste göra någonting, särskilt i kristider då covid-19-pandemin hårdast drabbar de fattigaste och mest utsatta. Våldet ökar, och många föräldrar har inte råd att försörja sina barn, så barnen gifts bort till rika och äldre gubbar i de länderna. Och lagarna är ju på männens sida. Man måste se till att det här ändras, så min fråga är: Kommer Sverige att trycka på vid 25-årsjubileet, då det kommer att ske en utvärdering i alla länder? Kommer vi att säga att vi är emot barnäktenskap och tvångsäktenskap?

Fru talman! Tack, utrikesministern! Som jag tidigare lyfte upp finns det, utifrån den position som Sverige har, förväntningar både hos oss ledamöter och kvinnorättsaktivister och hos många kvinnor ute i världen. Jag har digital kontakt med många kvinnor i Turkiet, Kurdistan, Iran, Pakistan, Afghanistan, Colombia och många andra delar av världen. De har förväntningar på Sverige, och det har jag också. Det finns alltid förväntningar på Sverige, men med en feministisk utrikespolitik förväntas ännu mer. Förväntningar innebär ibland positiv kritik, men det betyder inte att man är negativ till att det finns en feministisk utrikespolitik. Jag menar att de 140 miljoner flickor i världen som, enligt Unicef, könsstympas behöver en röst. Om denna röst inte är deras egna länder borde den vara Sverige och andra länder. De flesta könsstympningar sker tyvärr i många afrikanska länder. Unicef beräknar också att barnäktenskapen kommer att öka från 275 miljoner till 465 miljoner år 2050. Detta är ohållbart, och därför måste vi vara en röst. Jag vill fråga utrikesministern: Kommer Sverige, efter det att corona har lagt sig, att bjuda in världens länder till en internationell konferens här i Sverige för att lyfta upp kvinnor?